Herr talman! Även om justitieutskottet vid behandlingen av anslagen till polisväsendet varit enigt i många frågor, har också väsentliga skiljaktigheter vid bedömningen av de olika delfrågorna redovisats. En fråga där meningarna gick isär gäller medelsanvisningen för att möjliggöra en förstärkning av polisens grundutbildning. På grund av ett missöde vid behandlingen i utskottet framgår inte detta av utskottsbetänkandet. Kvar står att folkpartiet och även centerpartiet har föreslagit och talat för en ökning av anslaget till rikspolisstyrelsen för utbildning av polismän i samhällsorienterande ämnen, psykologi och kriminologi, samt beträffande kunskaper om alkoholoch narkotikaproblemen med 350 000 kr. utöver vad regeringen har föreslagit. Härigenom skulle polisens grundutbildning kunna förlängas med två veckor och större plats beredas för de ämnen i undervisningen som jag här nämnde. Vi i folkpartiet anser att en sådan förstärkning av polisutbildningen skulle vara av stort värde, och jag hemställer därför om bifall till yrkande 1 b i motionen 400 vilket även innebär bifall till yrkande 3 i motionen 1062. Innan jag lämnar detta med utbildningen vill jag i likhet med herr Polstam ta avstånd från de synpunkter som framförs i motionen 1089 av fru Theorin m.fl. Jag har väldigt svårt att förstå att den motionen skulle behöva väckas nu, när polisens utbildningsfrågor är under utredning. Jag tycker också att det är väldigt underliga uttalanden som görs i den motionen. Även jag är beredd att stötta polisen, som har en viktig och ansvarsfull uppgift att fylla. Polisen är i behov av allmänhetens förtroende. Jag kan på den punkten i långa stycken ansluta mig till vad herr Polstam nyss har anfört. En annan punkt där meningarna varit delade är frågan om en förstärkning av den lokala polisorganisationen. I det sammanhanget har utskottet haft att behandla bl.a. en folkpartimotion syftande till en utbyggnad av kvarterspolisverksamheten. I vår motion föreslås en ökning utöver regeringens förslag med 34 polismanstjänster och 30 andra tjänster. Tjänsterna för annan personal avses användas för att anställa ytterligare kontorspersonal och för att möjliggöra ett fortsatt överförande av arbetsuppgifter från polispersonal till annan personal. Härigenom kan polispersonal som f.n. tvingas ägna sig åt administrativa arbetsuppgifter frigöras för direkta polismansuppgifter. Vi anser att denna förstärkning är utomordentligt angelägen och vidhåller därför kravet på såväl 34 ytterligare polismanstjänster som 30 tjänster för annan personal i enlighet med rikspolisstyrelsens framställning. Jag beklagar att vi inte har fått stöd från andra partier när det gäller de 30 tjänsterna för annan personal. Beträffande de 34 polismanstjänsterna yrkar jag bifall till utskottsmajoritetens förslag och beträffande de 30 tjänsterna för annan personal bifall till reservationen 5 vid punkten 6. I likhet med utskottsmajoriteten utgår jag från att regeringen vid fördelning av de nya polismanstjänsterna noga överväger angelägenheten av att prioritera behovet av en utvidgad kvarterspolisverksamhet. Enligt vår mening är det också viktigt att göra kvarterspolistjänsterna attraktiva genom en rättvis lönesättning och genom att bereda karriärmöjligheter även inom detta område. Att mycket står att vinna genom sådana åtgärder visar erfarenheterna från Malmö, där i höstas 30 av kvarterspolistjänsterna var obesatta. Efter de löneförbättringar som sedan dess genomförts har 25 av dessa nu besatts. Bara fem var vakanta den 19 mars. Man säger också i Malmö att bilden av polisverksamheten där ingalunda är alltigenom mörk. I flera kvarterspolisområden har ordningsläget genomgått en påtaglig förbättring tack vare kvarterspoliserna. Men man säger också att det behövs fler kvarterspoliser. En utbyggnad av denna verksamhet är mycket angelägen. Utskottet framhåller för sin del vikten av att övervakningsverksamheten ges en sådan inriktning att de önskvärda och nödvändiga kontakterna med allmänheten främjas, och detta vill jag med kraft understryka. Det kan ske genom bl.a. ökad fotpatrullering och en fortsatt utbyggnad av kvarterspolisverksamheten. Detta bör gälla inte bara storstadsområden utan också landsbygden. Säkerligen — eller kanske jag skall säga självklart — måste uppläggningen av verksamheten skifta med hänsyn till distriktens olika storlek och förhållandena i övrigt, men strävan att komma människorna nära och öka polismannens möjligheter att lära känna och ta ansvar för sitt område måste prägla verksamheten i stort. Det är angeläget att utvecklingen i det här avseendet noga följs och att förslag till lösningar som passar under olika förhållanden framläggs. Önskemålet i motionen 1998 om särskilda ansvarsområden kan vara en lösning, men det kan kanske också vara mindre lyckligt att nu fastna för just en bestämd ordning. Erfarenheterna från de försök till olika framgångsvägar som f.n. prövas av polisen bör utvärderas innan man bestämmer sig. Jag följer därför utskottet på den här punkten. När det slutligen gäller ökade insatser för narkotikabekämpning ansluter jag mig till de synpunkter som tidigare har framförts av fru Kristensson. Få frågor kräver så stor uppmärksamhet av samhället som kampen mot bruksgifterna. Visserligen heter den största skadegöraren alkohol, men narkotikan har också blivit ett fruktansvärt gissel för väldigt många. Vi måste göra allt vad vi förmår för att hålla narkotikan borta — vi skall givetvis bekämpa den var den än uppträder men i första hand i vårt eget land. Få brott är så fruktansvärda som narkotikabrotten. De människor som inleder andra i narkotikaberoende påtar sig en stor skuld. Med all kraft måste sådan verksamhet förhindras, och det är endast genom en förebyggande verksamhet som det kan ske, dvs. genom att stoppa narkotikatillförseln och genom att kraftfullt och konsekvent mobilisera samhällets resurser mot langningen. Vi har erfarenheter som visar att det är möjligt att begränsa såväl tillförsel som missbruk av narkotika. Jag tänker på 1969 års kampanj och den polisoffensiv som då ägde rum mot narkotikahandeln. Då bröts utvecklingen mot en ständigt ökad användning av narkotika, och missbruket kunde också trängas tillbaka. De erfarenheterna visar att det är möjligt att här göra mer och nå längre. I dag är läget på narkotikaområdet ytterst oroande, inte minst med hänsyn till att heroinet fått fotfäste i vårt land. Det giftet är särskilt farligt därför att tillvänjningen sker så snabbt och därför att skadeverkningarna är så allvarliga. Det är också speciellt svårt för en heroinmissbrukare att bryta sig loss ur narkotikans grepp. På lång sikt kan missbruksproblemen motverkas genom reformer som undanröjer de missförhållanden som är en av orsakerna till missbruket. Det behövs onekligen ett omfattande socialt handlingsprogram — på den punkten är vi ense — men vad det främst gäller är att förhindra narkotikahandeln. Den uppgiften är inte lätt. Polisen och tullen har därvidlag en mycket viktig men också mycket svår uppgift. Narkotikan är inte skrymmande men betingar ett så högt pris att även dyra ombyggnader av bilar eller andra kostnadskrävande transportlösningar kan vara lönsamma om man lyckas föra in narkotika i landet. Jag säger i min motion 2080 att i beaktande av de utomordentligt svåra förutsättningarna ter sig de resultat som polisen och tullen uppnått värda uppskattning. Det som hänt hittills i år när det gäller beslag etc. bestyrker det påståendet. Men såväl tullen som polisen har behov av ökade resurser. Bekämpningen av den illegala narkotikahandeln blir allt svårare. Rikspolisstyrelsen säger att det numera är helt klart att den grova narkotikabrottsligheten, såväl då det gäller CS som i fråga om cannabis och heroin, domineras av välorganiserade smugglingsoch distributionssyndikat. Och man tillägger: Denna handel förorsakar ett stort mänskligt lidande. Det är enligt min mening ytterst angeläget att polisen och givetvis även tullen får resurser för att ytterligare intensifiera jakten på narkotikasmugglare. Vi löser visserligen inte problemet enbart genom att här i landet intensifiera kampen mot narkotikan. Vi behöver bl.a. ett utökat samarbete på internationell basis för att bekämpa narkotikabrottsligheten. Viktiga uppgifter i det sammanhanget är en harmonisering av lagstiftningen och en förstärkning av gränskontrollen. Regeringen bör i linje med önskemålen i min motion ta initiativ till att i internationell samverkan göra framställningar till de länder där opiumodling förekommer för att om möjligt begränsa förädlingen och utförseln av förädlad vara. Ett sådant samarbete kan lämpligen ske genom FN:s narkotikakommission i Genéve. Jag förutsätter givetvis att sådant samarbete redan ägt och äger rum, men jag menar att här kan man gå vidare och göra mer. Det måste få vara en angelägenhet av högsta prioritet att bekämpa narkotikabrottsligheten. Minskningen av marknadstillgången på narkotika i ett samhälle är av avgörande betydelse när det gäller att dämpa ett omfattande missbruk och särskilt för att minska nyrekryteringen till missbrukarkretsarna. Även om det är viktigt att satsa på vården av de narkotikaskadade kan narkotikaproblemet inte elimineras genom vård av missbrukare.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

Herr talman! Från vänsterpartiet kommunisterna har reservation avgivits till förmån för motionen 1089 som har Maj Britt Theorin som första namn, därför att vi tycker att motionens yrkande är riktigt. Här har några talare — fru Kristensson, herr Polstam och herr Westberg i Ljusdal — kritiserat en rad formuleringar i denna motion. Jag är visserligen inte beredd att skriva under alla dessa formuleringar, men det är väl ändock inte dem det handlar om, utan huvudinnehållet i motionen gäller ju att polisutbildningen skall underordnas det reguljära undervisningsväsen som vi har i vårt land. Detta går man förbi i sin polemik. "1975 års polisutredning har bland annat att överväga om utbildningen i dag är rätt avvägd. I uppgiften bör enligt vår mening också ingå ej bara en granskning av läroplaner utan också hur utbildningen är centralt organiserad, vilka utbildningsmetoder som tillämpas och huruvida lärarrekryteringen svarar mot det moderna utbildningssamhället. Kontakten polis-allmänhet kräver därtill vidareutbildning av poliser, vilken utbildning det även bör ankomma på utredningen att överväga formerna för. ka Polisutbildningen sker i dag hos rikspolisstyrelsen och inte under utbildningsmyndigheterna i samhället. Detta måste vara fel. Läroplaner och utbildning måste anpassas till den sociala verklighet polisen skall arbeta i.” Jag kan lika litet som motionärerna inse nödvändigheten av att utbildningen till detta speciella yrke måste ske under former avskärmade från annan yrkesundervisning. Jag tror tvärtom att det vore synnerligen nyttigt både för de blivande poliserna och för den omgivning som de skall arbeta i om polisutbildningen inordnas i det reguljära undervisningsväsendet. Det kan inte alls vara bra med denna åtskillnad. Därför yrkar jag bifall till reservationen 1. Så, herr talman, några ord om det förhöjda anslaget till säpo. Vi säger inledningsvis i vår motion att det kan tyckas ensidigt att gång efter annan upprepa samma motionskrav, men i det här fallet är det inte bara vi som är ensidiga och tjatiga. Våra år efter år upprepade motionskrav får varje år stöd av verkligheten genom säpos eget agerande. Det finns, såvitt jag kan erinra mig, inte något år som säpo inte bidragit med en eller ett par präktiga skandaler, som motsäger de ständiga försäkringarna om att det inte handlar om åsiktsregistrering och att det för all del inte är den politiska vänstern som man lägger ned särskild aktivitet på att övervaka. Varje gång får det ansvariga statsrådet rycka ut för att försöka släta över säkerhetspolisens fadäser. Varje gång läggs svampen på. Varje gång förklarar man som obefogade misstankarna om att det är vänsteråsikter . Nr 89 som registreras. Allt detta ingår i spelet så att säga, men det stärker Onsdagen den inte tilltron till försäkringarna. 24 mars 1976 Vi har i våra motioner under en rad år hopat en anmärkningsvärd — exempelflora. I årets motion nr 539 nämner vi två nya händelser, nämligen = Anslag till polisvätelefonavlyssningshistorien, då det klargjordes att en bokhandel och ett — sendet antal personer på vänsterkanten utsatts för avlyssning, samt säpos uppmärksammade agerande inom Göteborgs sjukhusförvaltning. Förmodligen kommer utskottets talesman att säga att det är anslaget vi skall diskutera och inte olika konkreta fall, men jag vill nog trots allt stanna upp vid de två nämnda händelserna som sannerligen inte har ökat förtroendet för säkerhetspolisens arbete. Tvärtom visar de att säkerhetspolisens arbete skapar osäkerhet hos en bred svensk allmänhet. I juni förra året avslöjade en telearbetare att säpo hade under avlyssning en bokhandels telefon i Stockholm. Hans uppgifter var av sådan art att de inte kunde viftas bort på det vanliga sättet. Jag betraktar den i detta sammanhang avslöjade verksamheten som synnerligen allvarlig. Telearbetaren berättade bl.a. att alla samtal på telefonen i fråga gick direkt till polishuset, där de bandades. Det handlade alltså inte om avlyssning av en person, misstänkt för att förbereda brott mot rikets säkerhet, utan det blev en bred avlyssning, eftersom många personer använde sig av denna telefon. Här har man uppenbarligen gjort sig skyldig till lagbrott, eftersom avlyssningen inte riktar sig mot bestämda personer, misstänkta för brott. Det hela blev inte bättre av att justitiekanslern bekräftade att man rutinmässigt avlyssnade telefoner på ett visst politiskt partis kansli. Samme kansler försvarade verksamheten genom att förklara att vissa ytterlighetsgrupper och politiska partier nödvändigtvis måste bevakas på det sättet. Justitieminister Geijer, som inte alltid har det så lätt, deklarerade däremot att lagen endast tillåter avlyssning av personer, inte av organisationer och deras kanslier. Men det som har skett är alltså en bekräftelse på att säpos maniska fixering till grupper på vänsterkanten också innebär att man kränker inte bara demokratiska rättigheter och den personliga integriteten utan också gällande lagar och bestämmelser. Bestraffningen för det skedda riktade sig inte, vilket borde ha varit det logiska, mot de ansvariga för telefonavlyssningen utan emot den som avslöjade det hela. Han fick reprimander och omplacerades till annat jobb. Den praktiska följden blev också att man gjorde en omläggning av televerkets och säpos avlyssningssystem så att bara en bråkdel av dagens personal är insatt i dessa frågor. Man vidtar alltså åtgärder inte för att befrämja rättssäkerheten men väl för att minska risken för obehagliga avslöjanden. Den 22 oktober förra året tillkännagav Aftonbladet att en hemlig agent arbetade bland de anställda på sjukvårdsförvaltningen i Göteborg. Också 21 fackföreningen slog larm och vände sig mot vad den ansåg vara ett klart fall av åsiktsregistrering. I samband därmed framträdde en byråchef och avslöjade att säpo erbjudit honom att bli agent. Dementier och bekräftelser avlöste varandra. Ingen ville ta på sig ansvaret för det som nu framstod som en klar åsiktsregistrering. Att säkerhetspolisen har uppdragsgivare uppenbarades snart som ett faktum. Anslaget till säpo föreslås nu höjt till 64,9 milj.kr. Det är ganska mycket pengar, men att kartlägga politiska åsikter är tydligen inte så billigt. De som någon gång har tittat på en s.k. agentfilm ser ju snart att en stor del av agentens liv och leverne förflyter på skilda guldkrogar, och våra halvfigurer dväljs också i den miljön. I varje fall berättade en agent vid Göteborgs sjukvårdsförvaltning att han bjudit kvinnliga anställda på flotta krogmiddagar, där han sökte locka fram uppgifter om deras egna och deras kamraters politiska åsikter. Middagarna lär ha varit dyra och utbytet magert. Till råga på allt blev värden avslöjad och framdragen i ljuset och därtill utsatt för spott och spe av alla arbetskamrater. Säpoagentens liv är sannerligen hårt. Jag har en känsla av att statsrådet Geijer, som ju i egenskap av justitieminister har det yttersta ansvaret för säpo, kände sig mycket illa berörd av det som avslöjades. Det blev inte mindre pinsamt i Göteborg, där verksamheten inte ledde till att någon illasinnad sabotör kunde förpassas inom lås och bom men väl till att en framskjuten politiker tvingades ut i kylan sedan det avslöjats att han hade fungerat som säpos kontaktman inom förvaltningen. Vi vet också att det inte var folk med högersympatier som agenten hade till uppgift att kartlägga. Uppmärksamheten åt det hållet är lika förströdd som tidigare. Därvidlag har säkerhetspolisen en mycket traditionell linje, och den genomsyrar verksamheten ännu i dag. Jag vill erinra om att för mindre än ett år sedan en resningsansökan avslogs i Enbomsmålet. Kampanjen för att de drabbade skulle få en återupprättelse riktade återigen uppmärksamheten på en rättsskandal som inträffade för 20 år sedan. Atmosfären var då det kalla kriget. Sverige skulle ha sin Rosenbergaffär, och det blev Enbomsprovokationen. I den antikommunistiska hysterins tecken spelade man upp ett teaterstycke, väl planlagt och regisserat av säpo och med högre makters gillande. Den gången begick man ett justitiemord. Man tog heder och ära av oskyldiga människor. Det är tydligen alltför många som anser sig ha smutsiga händer och som är rädda för att det som av säpo presenterades som sanning inte skulle kunna hålla för en ny prövning. Den s.k. säkerhetspolisen har ett skumt förflutet alltifrån krigets dagar, över Enbomsprovokationen till den aktivitet som utspelas också i dag. Den röda tråden har varit en manisk och ofta komisk uppmärksamhet, riktad mot allt som man tyckt vara vänster eller revolutionärt. Folk med socialistiska uppfattningar har betraktats som säkerhetsrisker och ofta utsatts för övergrepp och trakasserier. Vi är inte av den åsikten att vårt land inte skall ha en säkerhetspolis Nr 89 som skydd mot sabotörer och mot spioneri. Självfallet skall vi ha det! Onsdagen den Men vi skall inte ha en säkerhetspolis som aldrig kan förstå att man 24 mars 1976 kan älska vårt land utan att älska Enskilda Banken, en säkerhetspolis — som anser att dess viktigaste uppgifter är att slå vakt om den kapitalistiska — Anslag till polisväsamhällsordningen och att bekämpa de krafter som verkar för ett so — sendet cialistiskt Sverige. Jag har något snuddat vid det förflutna, men det förflutna förskräcker. Vi anser dessutom att vi varje år får nya bekräftelser på att inriktningen är densamma som tidigare, och det utgör också motiveringen till våra motionskrav. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationen 2. Tillåt mig också säga några ord angående reservationen 3 vid utskottets betänkande. Vi har reserverat oss mot ytterligare anslag på 18 milj.kr. för 300 polismanstjänster. Man motiverar anslagsökningen med att antalet våldsbrott och andra företeelser har ökat. Därför anser man att polisens personella resurser måste öka. Utan att på något sätt ha presenterat någon analys av orsakerna till den ökade brottsutvecklingen kommer man fram till denna slutsats. I bristen på analys av orsakssammanhangen finner man det då enkelt och naturligt att denna utveckling måste botas med fler poliser och ökade resurser för att, som man så gärna framhåller på sina håll, ”upprätthålla lag och ordning”. Låt mig först fästa kammarens uppmärksamhet på polisens resurser i dagens Sverige. Jag tar mig friheten att citera justitieministern: ”Man kan då konstatera att sedan polisen förstatligades 1965 har polisväsendet rustats upp på ett sätt som egentligen saknar motstycke inom andra samhällsområden. Samhällets kostnader för polisväsendet har sedan 1965 då förstatligandet skedde tredubblats. Upprustningen fortsätter. Den tekniska utrustningen inom polisen är internationellt sett på toppnivå.” Detta citat är hämtat ur ett tal som justitieministern höll i Malmö den 22 mars 1974. Man kan självfallet ställa sig en rad frågor i detta sammanhang. Hur utnyttjas dessa utomordentliga resurser? Är det inom polisen som i arbetslivet i övrigt så, att man strävar efter högsta möjliga effektivitet? Hur prioriteras polisens resurser? Vilka ”brottslingar” jagar man? Är det Svensson i största allmänhet? Eller är det direktör A och direktör B som i första hand är intresserade av att lura herr Sträng och därmed samhället på några miljoner i skatt och finner sig föranlåtna att ta en längre tids semester utomlands på någon trivsam badstrand för att så att säga få ”njuta det ljuva livet” och samtidigt få sitt brott mot samhället preskriberat? Svaret på dessa frågor kan vara av intresse. Kanske man rent av kan förvänta sig att moderata samlingspartiet, med fru Kristensson i spetsen, så småningom kommer med en rapport om den sistnämnda målgruppens brottslighet och vad den kostar samhället? Vi vet att det är åtskilliga miljarder som undanhålls samhället i skatt på detta sätt. 29 Från borgerligt håll hävdar man att bl.a. med hänsyn till arbetstidsförkortningen måste antalet polistjänster utökas. Jag vill bara till detta säga att det är helt självklart att polisen som vilken arbetstagare som helst skall komma i åtnjutande av alla de förbättringar som sker på andra områden av arbetslivet. Därom tvistar vi inte. Men vi anser att man inte löser problemet med den tilltagande brottsligheten med en större satsning, personellt och tekniskt, på detta område. Vi anser det tvärtom som en tvingande nödvändighet att satsa mer på preventiva åtgärder. Det är grundorsakerna till brottsligheten som måste angripas och undanröjas. Det handlar alltså om en annan prioritering av resurserna. Får jag ännu en gång citera herr justitieministern? I ett tal i gamla riksdagshuset, den 21 maj 1975, säger herr Geijer bl.a. följande: ”För det första måste vi se till att vårt samhälle inte slår ut människorna. Det gäller att skaffa dem arbete, bostad och något att göra på fritiden. För det andra måste vi anpassa de människor som kommit på sned. För det tredje måste vi sysselsätta barn och ungdom på fritiden.” Jag instämmer helhjärtat i de uttalandena. I dem ligger problemets kärnpunkt, som jag ser det. Men måste vi då inte satsa helhjärtat för att infria den målsättningen? Jo, enligt min mening måste vi det. Jag hoppas också att justitieministern står fast vid sina uttalanden och delar min uppfattning. Jag hinner inte, herr talman, gå närmare in på hela detta problem, men låt mig ta upp något av problemkomplexet. Hur kan vi anpassa de människor som kommit på sned? Här kommer jag in på frivårdens klienter och deras situation. Jag skall begränsa mig till frågan om frivårdsklienternas situation när det gäller möjligheten till arbete, men något beröra även kriminalvårdsstyrelsens brister i detta avseende. Jag tror att justitieministern och jag kan vara överens om att hörnstenen i allt rehabiliteringsarbete är arbete — sysselsättning. Vi vet dock att frivårdens klienter saknar arbete i mycket stor utsträckning. Låt mig ta några exempel från Västerås skyddskonsulentdistrikt. På hösten 1974 var 30 96 av frivårdens klienter arbetslösa. Samma läge var det vid samma tidpunkt 1975, detta trots en viss högkonjunktur. Hur stor är arbetslösheten i övrigt? Ja, det vet vi tyvärr inget om. Kriminalvårdsstyrelsen saknar en fortlöpande statistik över arbetslösheten bland frivårdsklienterna. Här råder alltså stora brister. Följaktligen kan man inte diskutera denna fråga på ett meningsfullt sätt, om man inte har tillgång till elementära fakta, än mindre åtgärda problemet. Vi vet att frivårdens klienter har en bristfällig utbildning, men endast ett fåtal frivårdsklienter studerar inom arbetsmarknadsutbildningen. Jag tar ytterligare ett exempel från Västerås skyddskonsulentdistrikt. Endast 2 96 av närmare 800 klienter fullföljde arbetsmarknadsutbildningen under 1974. Kriminalvårdsstyrelsen har ingen fortlöpande information om hur många som studerar, man vet inte heller något om resultatet av studierna. Utbildning är som bekant mycket viktig för att komma till rätta med arbetslösheten. Jag vill också erinra om att jag i denna kammare tidigare påpekat att mellan 25 och 40 96 av de undersökta frivårdsklienterna har Nr 89 grava läsoch skrivsvårigheter som inte är orsakade av bristande be Onsdagen den gåvning. Men vad har gjorts för att komma till rätta med detta problem? 24 mars 1976 Såvitt jag vet ingenting. sön Det skulle vara mycket att tillägga, jag har dock genom att erinra — Anslag till polisväom dessa få men mycket allvarliga brister velat peka på att de 18 milj. sendet kr. det handlar om för att utöka polisens resurser i stället borde användas för att skapa en bättre och konstruktiv frivård i syfte att anpassa de människor som kommit på sned och därmed också ge ett stöd och en uppmuntran till de ute på fältet ambitiöst arbetande skyddskonsulenterna.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
Herr talman! Herr Pettersson i Västerås talar om motionen 1089 och om att den i huvudsak skulle gälla ett övervägande om överflyttning av polisutbildningen från rikspolisstyrelsen till reguljära undervisningsmyndigheter. Det har utskottet behandlat ganska utförligt, och jag nämnde också detta i mitt anförande, där jag åberopade direktiven för 1975 års polisutredning. Den skall enligt direktiven söka åstadkomma att polisutbildningen bringas i samklang med den utveckling som äger rum i samhället i övrigt, och även undersöka om en del av den praktiska polisutbildningen kan och bör ske vid institutioner och organisationer utanför polisväsendet. Även annan samordnad utbildningsverksamhet, t.ex. på det sociala området, skall övervägas, Då är naturligtvis meningen att detta skall ske utanför den vanliga polisutbildningen. Denna fråga diskuterades ju mycket ingående 1963, när propositionen angående riktlinjer för utformning av skolväsendets centrala ledning godtogs. Då kom man fram till att dåvarande statens polisskola inte skulle ställas under det nya skolverkets ledning. Dåvarande departementschefen sade att starka skäl talade för att utbildningsverksamheten i sin helhet skulle ankomma på rikspolisstyrelsen i stället. Det är väl den sitsen vi befinner oss i. Om vi i 1975 års polisutredning tar upp de här frågorna, så kommer naturligtvis också detta att övervägas där. Men jag föreställer mig att det inte är så lätt att ändra på det hela och inordna den här utbildningen i det reguljära yrkesutbildningsväsendet, även om det naturligtvis inte är omöjligt. Beträffande anslagen till den särskilda polisverksamheten säger herr Pettersson i Västerås att det är för mycket pengar och för stor ökning till denna verksamhet. Han åberopar en del incidenter som har inträffat och som vi väl i allmänhet har fått oss till livs mest genom pressen. Det är möjligt att det här har förekommit felaktigheter; det vill jag inte 31 bestrida. Men jag känner inte till mer än vad jag har läst i pressen. Dessa frågor utreds ju i vanlig ordning, och resultatet får vi väl ta del av sedan. Frågorna övervakas av de förtroendevalda i rikspolisstyrelsen som kommer i huvudsak från denna kammare. Vi måste ha en säkerhetspolis liksom alla andra länder. Det har t.o.m. Sovjetunionen.

Herr talman! Motionen av fru Theorin skall jag inte orda så mycket mer om. Hon har ju själv begärt ordet och står på talarlistan. Som jag sade tidigare går jag inte in på alla formuleringar i motionen; dem betraktar jag i sammanhanget som mindre intressanta. Det viktiga för mig är och har varit motionens yrkande, nämligen att en redan sittande utredning också tar itu med en fråga som bör kunna falla inom ramen för dess arbete. Men det är klart att det finns de som tycker att den nuvarande ordningen är förträfflig. Har man emellertid den målsättning som uttrycks i direktiven för 1975 års polisutredning, att söka åstadkomma en polisutbildning som bringas i samklang med den utveckling som äger rum i övrigt i samhället, då har man väl också anledning att överväga den fråga som motionärerna aktualiserar. Jag vill erinra herr Polstam om att det under många år har förnekats att man har en åsiktsregistrering. Det finns en parlamentarisk grupp, som alltså består av riksdagsmän, men ingen av den gruppens ledamöter har gått upp i denna talarstol och vederlagt någonting av vad vi har sagt. Därför kvarstår självfallet vår misstro. Om nu herr Polstam är dåligt informerad om händelserna både på televerket och i Göteborg, beklagar jag detta. Men det är ju bara att läsa tidningar, så får man fram en hel del.

Herr talman! Jag har begärt ordet därför att jag gärna vill bemöta några synpunkter som herr Pettersson i Västerås framförde. Jag skall inte ge mig in på några detaljer i de båda fall som herr Pettersson i Västerås tog upp och som han ansåg belyste att vi inte kan lita på säkerhetspolisen. Men jag vill först och främst när det gäller telefonavlyssningsaffären förra sommaren erinra om att vi redan vid den tidpunkten hade en utredning tillsatt som arbetade och som sedan i höstas kom med förslag om hur vi skall kunna förstärka garantierna för att det inte sker något missbruk av telefonavlyssningen. Det var ju i det aktuella fallet förra sommaren domstol som hade medgivit att man fick ha avlyssning av den ifrågavarande telefonen i en bokhandel. Domstolen skall ju pröva om det har framkommit misstankar som är tillräckligt starka för att telefonavlyssning skall kunna tillåtas inte bara i en enskild persons bostad utan också på en arbetsplats eller liknande. Jag medger emellertid att det naturligtvis är utomordentligt viktigt att man både vid utformningen och vid tillämpningen av lagen ser till att den möj ligheten blir så begränsad som det över huvud taget är möjligt. Men «Nr 89 jag tycker alltså att när vi nu diskuterar säkerhetspolisen här skall man Onsdagen den komma ihåg att det är domstolen som har avgörandet när det gäller 24 mars 1976 om telefonavlyssning skall få förekomma eller ej. Skil skrer lön nd Herr Pettersson i Västerås hade uppfattningen att säkerhetspolisen har — Anslag till polisväen manisk fixering på vänsterkanten, som jag antecknade uttrycket. Jag sendet vill försäkra herr Pettersson att det är en felaktig uppfattning. Egentligen är det fel att här tala om höger och vänster. Vad det gäller är ju att när man har misstankar mot personer som kan tänkas förbereda — längre har ju ingenting kommit här i landet på detta område — en omstörtning av det demokratiska samhället måste säkerhetspolisen ta en titt på de människorna. Jag tycker som sagt att det egentligen är fel att här laborera med vänster och höger, men det finns personer som man haft anledning att titta på och som traditionellt brukar hänföras till såväl den ena som den andra sidan. Det är bra med misstänksamhet, herr Pettersson, särskilt när det gäller verksamhet som till sin natur inte kan vara öppen. Men jag tror å andra sidan att vi skall akta oss för att dramatisera säkerhetspolisens verksamhet alltför mycket. Det är väl detta att verksamheten delvis måste vara hemlig som gör att man dramatiserar. I fråga om säpos verksamhet i Göteborg och diskussionen om vad som hände inom sjukvårdsförvaltningen där vill jag mycket bestämt framhålla att säkerhetspolisen har inte och har inte haft någon agent i sjukvårdsförvaltningen. Det har varit fråga om en verksamhet som bedrivs från säkerhetspolisens sida och där säkerhetspolisen har behov av kontakt med andra myndigheter för att få upplysningar.

Jag vill således ännu en gång säga till herr Pettersson i Västerås att säpo har aldrig engagerat någon i sjukvårdsförvaltningen för detta, och säpo har aldrig betalt några pengar för att få dessa upplysningar, som säkerhetspolisen f.ö. har rätt att få utan att behöva betala någon ersättning. Medan jag nu ändå har ordet vill jag säga något också om kvarterspoliserna. Självfallet ser jag mycket positivt på önskemålet att bygga ut kvarterspolisverksamheten. Jag delar uppfattningen att den verksamheten är värdefull från brottsförebyggande synpunkt och att den ger allmänheten en bättre kontakt med polisen. Men nu förhåller det sig så att många av de kvarterspolistjänster som finns inrättade inte har kunnat tillsättas på grund av brist på sökande. Det är angeläget att dessa vakanser fylls. I departementet har vi också varit verksamma för att göra något åt detta. Men innan de kvarterspolistjänster som redan finns inrättade har kunnat tillsättas med behöriga sökande är det inte lika angeläget 33 att just nu inrätta ytterligare sådana tjänster. På grund härav och med hänsyn till de förstärkningar som har tillförts polisorganisationen under de senaste tre åren menar vi att förstärkningen av den lokala polisorganisationen kan stanna vid de av regeringen föreslagna 300 tjänsterna. Slutligen vill jag också säga — vilket i första hand kanske kan låta egendomligt, eftersom jag själv har agiterat mycket för kvarterspoliser — att jag vill varna litet för att alltför ensidigt tala om kvarterspoliserna som allena saliggörande på detta område. Då glömmer man kanske att också den övriga polispersonalen har uppgifter och uträttar ett arbete inom den ram som vi brukar ange för kvarterspolisverksamheten. Det är angeläget att inte glömma bort den saken.

Herr talman! Jag vill erinra om att det i många år förnekades att det försiggick någon åsiktsregistrering här i landet, men alla vet att praktiskt taget varje kommunist, socialdemokrat på vänsterkanten, fredsarbetare osv. fanns med i säpos omfattande register. Opinionen mot denna registrering tilltog efter kriget, och så småningom gjordes det en formell upprensning och man deklarerade att åsiktsregistren — som enligt påståendena aldrig hade funnits — nu hade förstörts. Man behöver ju inte vara överdrivet misstänksam för att tycka att säpo själv ger bekräftelse på sin politiska enögdhet. Att man i säpo är maniskt fixerad vid allt som man tycker luktar vänster och socialism framgår ju ganska klart. Vad gäller händelserna i Göteborg kan man dessutom fråga sig om det bara var toppen på ett isberg som det handlade om där. Och man kan fråga: På hur många arbetsplatser i Sverige finns det sådana säpomän — för att här nu inte använda ordet agenter — och på hur många arbetsplatser finns det folk utplacerat med uppgift att kartlägga politiska sympatier? Detta är naturligtvis olustiga frågor, men bl.a. efter händelserna i Göteborg finns det anledning att ställa dem. Jag är fullt på det klara med att justitieministern ofta har den otacksamma uppgiften att rycka ut när säpo trampar i klaveret — vilket ju tyvärr sker inte så sällan. Och jag tycker att det vore bra om justitieministern krönte sin i många stycken progressiva gärning med att rensa upp ordentligt inom säpo, både när det gäller metoderna och i fråga om den principiella inriktningen av verksamheten. Slutligen bara ett ord om telefonavlyssningen. Jag måste säga att jag har mycket liten tilltro till metodén att jaga spioner per telefon. Den typen av människor använder sig säkert av betydligt mer raffinerade metoder än att sända sina budskap per telefon.
Herr talman! Statsrådet sade att det här inte bara gäller kvarterspolisen, att vi inte får glömma den andra verksamhetsgrenen inom polisen. Jag är tacksam för det uttalandet.

Man kan anställa andra, om det är så = sendet att man inte kan tillsätta de nya tjänsterna med kvarterspoliser. Men i första hand bör de nya tjänsterna vara kvarterspolistjänster. Även den övriga personalen inom polisen har mycket stor nytta av kvarterspoliserna. Det är omvittnat, speciellt av den utredande personalen. Kvarterspoliserna har givit den utredande personalen mycket god hjälp och har underlättat dess arbete. Det är utomordentligt positivt att man har kunnat få till stånd denna samordning.

Herr talman! Under punkten 6 i det nu aktuella betänkandet behandlas polisverksamheten på våra storflygplatser, bl.a. Arlanda. Utskottet tillstyrkte och riksdagen beslutade förra året att ansvaret för polisverksamheten vid flygplatserna Arlanda och Landvetter skulle överföras till Stockholms resp. Göteborgs polisdistrikt. Det beslutet låg i linje med departementschefens förslag i propositionen 1 år 1975. På en punkt avvek beslutet från förslaget i propositionen. Tidpunkten för ikraftträdandet på Arlanda flyttades från 1 januari till I november 1976. Motivet för uppskjutandet var framför allt behovet av ytterligare överväganden av hur en rad praktiska och formella frågor lämpligast borde lösas. Främst var det från kommunalt håll i Sigtuna som behovet av ytterligare överväganden hade aktualiserats. På regeringens uppdrag har nu rikspolisstyrelsen genom en särskild arbetsgrupp utrett de aktuella frågorna. I arbetsgruppen deltog representanter också från kommunalt håll. Tyvärr blev utredningen inte helt enig. Bl. a. lämnades en reservation från Sigtuna kommuns representanter. Reservanterna visade på några frågor som enligt deras uppfattning fortfarande var oklara. Oklarheten hörde samman med var i terrängen gränsdragningen görs för det område som skall överflyttas till Stockholms polisdistrikt. Enligt reservanterna finns det i arbetsgruppens utredning oklarheter angående bl.a. trafiknämnder och beträffande vissa delar av rättsväsendet. Vidare nämner reservanterna flygräddningstjänsten och den allmänpolisiära servicen. Arbetsgruppens utredning övervägs nu av regeringen, och stor uppmärksamhet ägnas tydligen åt de frågor som den kommunala reservationen berört. Justitiedepartementet har nämligen utarbetat en speciell PM, daterad den 1 mars 1976, i vilken dessa frågor konkret behandlas. Jag finner det väsentligt att här redogöra för några centrala avsnitt av denna PM. I promemorian ges nämligen enligt min uppfattning tillfredsställande lösningar på de av Sigtuna kommun aktualiserade frågorna. Angående trafiknämnder säger justitiedepartementet i promemorian 35 bl.a. följande: ”Enligt 1§ lagen om trafiknämnder skall — om delar av samma kommun ingår i olika polisdistrikt — finnas en trafiknämnd för varje sådan kommundel. Detta innebär att det inom Sigtuna kommun kommer att finnas två trafiknämnder, en för Arlanda med polischefen i Stockholms polisdistrikt som ordförande och en för kommunen i övrigt med polischefen i Märsta polisdistrikt som ordförande.” Och vidare: ”Beträffande Arlanda bör regeringen meddela bestämmelser så att ordförandeskapet för trafiknämnden i den del av Stockholms polisdistrikt som omfattar -—-- Arlanda skall fullgöras av chefen för Arlanda. Det måste förutsättas att samråd mellan de olika trafiknämnderna sker då så är erforderligt. Något hinder för att Sigtuna kommun utser samma ledamöter i de två trafiknämnderna föreligger inte.” De oklarheter som de kommunala representanterna i arbetsgruppen befarade kunde finnas här bör genom de föreslagna lösningarna ha klarats på ett praktiskt sätt. Angående rättsväsendet säger justitiedepartementet i promemorian bl.a. följande: ” Åklagardistrikten och kronofogdedistrikten är uppbyggda på polisdistriktsindelningen. För att få behålla samma åklagarmyndighet och kronofogdemyndighet för Arlanda måste därför ändringar —-—-- vidtas i kungörelsen ——-- om rikets indelning i åklagardistrikt och i kungörelsen --- om rikets indelning i kronofogdedistrikt.” Även i denna fråga torde alltså en tillfredsställande lösning uppnås. Angående flygräddningsverksamheten vid Arlanda säger justitiedepartementet i promemorian bl.a. följande: ”F. n. finns särskilda planer utarbetade för flygräddningstjänsten vid Arlanda. För räddningstjänsten organiseras ett lokalt ledningsorgan i vilket Sigtuna brandkår, trafikavdelningen på Arlanda och Märsta polisdistrikt ingår. Enligt arbetsgruppens förslag bör målsättningen vara att även efter överförandet söka bibehålla de planerade och förövade ledningsoch samverkanslinjerna mellan räddningsledningen och Märsta polisdistrikt. Ett polisbefäl från Märsta polisdistrikt bör även efter överförandet — förutom befäl från Arlanda lokalvaktområde — stå till trafikledarens förfogande. Det bör åligga länsstyrelsen att närmare svara för att planerna revideras och att de samordningsproblem etc. som kan uppstå mellan å ena sidan Stockholms och Märsta polisdistrikt och å andra sidan övriga myndigheter och organ som deltar i räddningstjänsten löses. Särskilt bör frågan om de polisiära insatserna vid räddningstjänsten i närheten av Arlanda beaktas. —-- De planer som f. n. gäller för räddningstjänsten i övrigt beträffande de icke-polisiära organen berörs i grunden ej av överföringen. Samma förhållande som i dag gäller beträffande ansvarsfördelningen m.m. skall alltså i huvudsak även fortsättningsvis gälla.” Här återstår vissa ytterligare överväganden innan alla detaljer är klara. Nr 89 Grundprinciperna är emellertid enligt min uppfattning i överensstämmelse med intentionerna bakom de kommunala önskemålen. Det finns ingen anledning att tro att länsstyrelsen inte skall lyckas lösa dekvar= varande revideringarna av samordningsfrågorna. Anslag till polisvä Angående den allmänna polisiära servicen sägs följande i promemorian: — sendet ”Chefen för Arlanda bör kunna handlägga samtliga förekommande ärenden . Befolkningen i det aktuella området kommer således inte att behöva uppsöka Stockholm eller Märsta för att få allmänpolisiär service.” Detta besked är naturligtvis bra. Det innebär egentligen en förbättring i jämförelse med nuvarande service. Herr talman! Vid betänkandet finns fogat ett särskilt yttrande av utskottets centerpartioch folkpartiledamöter. I yttrandet hänvisas till statsmakternas beslut förra året om en överflyttning av polisbevakningen vid Arlanda och Landvetter till vederbörande storstads polisdistrikt. Dessutom tillägger man att ”med beaktande av det planeringsoch förberedelsearbete som hittills genomförts i syfte att verkställa det beslutet, anser vi oss emellertid inte lämpligen böra yrka bifall till motionen 1053”. Detta sätt att formulera sig innebär ett mycket försiktigt men dock erkännande av att det utredningsarbete som har utförts och utförs visar att utskottets ställningstagande förra året var riktigt. Det glädjer mig att utskottets betänkande i år inte innehåller någon reservation på denna punkt. Jag yrkar således, herr talman, bifall till vad utskottet hemställt i den del som berör polisverksamheten vid Arlanda och Landvetter.

Herr talman! I justitieutskottets betänkande nr 27 behandlas motionen 1053 av mig och några medmotionärer. Motionen gäller polisverksamheten vid våra storflygplatser Arlanda och Landvetter. Vi har pekat på att det är en stor tillgång att personalen har lokal anknytning, kännedom om platsen och dess omgivningar samt en viss personkännedom. Därför anser vi att Arlanda bör ligga under Märsta polisdistrikt och Landvetter under Mölndals polisdistrikt. Vi kan i vårt land inte bortse från de säkerhetsrisker som föreligger. Självfallet måste det finnas sådana personalresurser att flygplatspolisen kan ge största möjliga säkerhet. Däremot kan vi inte finna några bärande sakskäl som motiverar att verksamheten skall ligga under Stockholms resp. Göteborgs polisdistrikt. Flygplatserna kommer då att ligga som öar i ett annat polisdistrikt, vilket medför en hel del problem. Utskottet har avstyrkt motionen genom att hänvisa till 1974 och 1975 års beslut i frågan; förra året fattade riksdagen beslut i enlighet med departementschefens uttalande i propositionen 1975:1. Utskottet uttalar att det inte finns skäl att frångå den då intagna ståndpunkten och att ansvaret för polisverksamheten bör överföras till vederbörande storstads 37 Herr talman! En som jag uppfattar det högst betydelsefull synpunkt har inte fått komma till uttryck inom den utredningsgrupp som rikspolisstyrelsen tillsatte för att utreda frågan om överflyttning av polisverksamheten vid Arlanda från Märsta polisdistrikt till Stockholms polisdistrikt, eftersom gruppen inte fick bedriva sitt arbete förutsättningslöst. Den synpunkten är att en förändring av Arlandas distriktstillhörighet aldrig i sig kan medföra någon polisiär resursförbättring på flygplatsen när det gäller kontinuerliga bevakningsuppgifter. I det avseendet kan endast tillförandet av fler polistjänster på platsen förändra situationen till det bättre. På samma sätt förhåller det sig när det gäller att upprätthålla beredskap mot överraskningsmoment, såsom flyghaverier eller terrordåd. I dessa fall kan situationen förbättras genom upprättandet av effektiva larmplaner, som med största tänkbara snabbhet tillför flygplatsen erforderliga resursförstärkningar. Denna förplanerade resursförstärkning utifrån blir på intet sätt effektivare eller snabbare genom den föreslagna förändringen av flygplatsens distriktstillhörighet. De orter varifrån resursförstärkningarna skall tas — i Arlandafallet Sollentuna, Solna, Stockholm, Täby, Vallentuna och Uppsala - kommer inte en enda meter närmare Arlanda genom förändringen av distriktstillhörigheten. Vi skall komma ihåg att behovet av polisiära resursförstärkningar vid Arlanda i samband med sådana överraskningsmoment som jag nämnt kommer att vara precis detsamma efter distriktsomorganisationen. Jag kan inte tänka mig att polisens förmåga till samverkan är så begränsad att man inte kan bygga upp en plan för Arlanda, där resurser från flera polisdistrikt samverkar under en ledning. Om knuten skulle sitta där kan man ju inte lösa problemet på annat sätt än genom att göra ett enda distrikt av hela norra länsdelen. Jag är allvarligt och uppriktigt bekymrad över de klart negativa effekter på flygräddningstjänsten som den föreslagna omorganisationen medför. Räddningsorganisationen för Arlanda flygplats är den största planerade och avtalsbundna samorganisation för räddningsverksamhet som förekommer inom den kommunala räddningstjänsten i Sverige. Det är anmärkningsvärt att denna betydelsefulla verksamhet lämnats helt utan beaktande vid de överväganden som föregått beslutet om polisdistrikten. Ansvaret för konsekvenserna vilar tungt på dem som utan förutsättningslös och allsidig utredning verkat för detta olyckliga beslut. Herr talman! Med detta har jag velat tala för det särskilda yttrande som är fogat till justitieutskottets betänkande, där centerpartiet i princip vidhåller den uppfattning i frågan som uttalades av reservanterna förra året.
Herr talman! Det finns inte anledning att nu ägna särskilt många minuter åt denna fråga. Men jag måste få säga att det anförande som herr har studerat vare sig rikspolisstyrelsens arbetsgrupps utredning eller riks Onsdagen den tuna kommun. An mindre lär herr Andersson ha studerat den PM som jag omnämnde i mitt anförande och som finns på justitieutskottets kansli. — Anslag till polisvä Väger man samman alla dessa saker, är det ganska konstigt att herr sendet Andersson kan hålla ett sådant anförande som han har gjort. Antingen talar han mot bättre vetande eller också vet han inte riktigt vad han har talat om.

Herr talman! I all statlig förvaltning och organisation i vårt land finns en stor tröghet. Allt är genomorganiserat och bestämt av regler. Alla eventuella förändringar skall göras först sedan en styrelse resp. ett verk i Stockholm eller en annan ort har sagt sitt. Blir det en förändring, kommer den långt efter det att den har begärts, och då har kanske en helt ny situation inträtt. Självklart finns det en viss styrka och stabilitet i en sådan byråkrati. Den gör sällan några fel. Den förvaltningsapparat som vi har i vårt land kommer från en filosofi, som bygger på ett statiskt samhälle med små och långsamma förändringar. I dessa lägen är förvaltningsapparaten godtagbar, kanske bra. Men i ett annat läge, i ett samhälle med mycket snabba förändringar, fungerar inte den här byråkratin. I södra delen av Storstockholm har kommunerna Botkyrka och Huddinge vuxit snabbt. Expansionen i Botkyrka har varit snabbare än i någon annan kommun i landet. Flera statliga förvaltningsapparater har inte hängt med. En av dem är polisverksamheten. Huddinge polisdistrikt har inte alls fått de polistjänster som man behövt. Visserligen har man fått många nya tjänster, men när dessa tjänster kommit ut till polisdistriktet i form av människor, har utvecklingen redan med stormsteg rusat vidare, befolkningen har vuxit snabbt, personalbehovet har ökat och byråkratin är helt förbisprungen. Polisens situation i Huddinge polisdistrikt har varit och är helt oacceptabel. Lika oacceptabel är situationen för de människor som bor i polisdistriktet. Polispersonalen är överansträngd och hinner inte med sina arbetsuppgifter. I höstas översvämmades tidningarna av rubriker som ”Brottsplats Huddinge”, ”Våldsbrott i Huddinge”, ”Brotten ökar — Polisen maktlös” osv. Tyvärr beskrev tidningarna situationen riktigt. Justitieministern svarade i höstas på en fråga här i riksdagen och räknade då upp alla de tjänster som tillförts Huddinge polisdistrikt under de senaste åren. Javisst, men det var för få nya tjänster och tjänsterna har kommit för sent. Det enda positiva beskedet var att länsstyrelsen avser att verka för förstärkning även efter årsskiftet 1975-1976. I en motion i år har jag med en siffersammanställning visat hur underbemannat Huddinge polisdistrikt är. Jämfört med andra polisdistrikt med motsvarande befolkningsunderlag har Huddinge mycket mindre an 39 tal tjänster. Av landets ca 120 polisdistrikt har 60 ett större antal tjänster per 1000 invånare än Huddinge — detta trots att Huddinge är landets största nybyggarområde, har enorma sociala problem, gränsar intill Stockholms kommun och har mycket stor rörlighet bland befolkningen. I Huddinge polisdistrikt får vi nu främst i de nya bostadsområdena stora ungdomskullar, och de sociala problemen tilltar. Anonymiteten är stor, och polisens personkännedom liten. Landets polisdistrikt är indelade i fem grupper. Till grupp 1 hör bara de tre storstäderna. Huddinge tillhör grupp 2. Det vore rimligt att Huddinge polisdistrikt, som är en del av Storstockholm, också tillhörde grupp 1. Det är naturligt om polisdistrikten i samma region tillhör samma grupp. Problemen är gemensamma. Men det är inte bara vi som bor i Botkyrka och Huddinge som klagar över att vår polis har för små resurser. Den 12 mars i år, alltså helt nyligen, skrev statens invandrarverk till länspolischefen i Stockholms län: ”Utlänningsärenden vid polismyndigheten i Huddinge polisdistrikt tar avsevärt längre tid än vid någon annan polismyndighet i landet.” Invandrarverket har sökt få en ändring, men det går inte. Förklaringen är enkel: Det finns inte personal. Invandrarverket anför vidare: ”Med de långa utredningstiderna vid polisen i Huddinge blir situationen enligt verkets mening helt absurd.” Invandrare kan få vänta upp till ett år på att deras ansökningar skall bli behandlade. Så får det ju bara inte vara. Nyligen har regeringen meddelat beslut om ett stort antal assyrier. Många av dessa bor i Huddinge polisdistrikt. När de skall få sina ärenden behandlade vet ingen. En annan allvarlig anmärkning som riktas mot organisationen i Huddinge polisdistrikt är att delgivningarna ej blir verkställda i tid. Resultatet av detta blir att rättsapparaten ej fungerar. Men även här har man nu uppmärksammat situationen och från ansvarigt håll upptäckt att något måste göras. Sedan situationen för Huddinge polisdistrikt togs upp i höstas har det börjat röra på sig. Rikspolisstyrelsen har låtit verkställa en stor organisationsundersökning. Resultatet är ej känt. Det är bra att undersökningen gjorts men beklagligt att rikspolisstyrelsen låtit situationen bli så besvärlig innan man grep in. Utskottets värderade vice ordförande fröken Mattson har sagt här att Huddinge skall prioriteras i fortsättningen. Jag tackar så mycket för det uttalandet från talarstolen, men mot den bakgrund jag har skisserat beklagar jag ändå att utskottet inte klarare velat markera sitt ansvar i den här situationen. I en annan motion har jag tagit upp narkotikaproblemen i Stockholms förorter. Inne i själva Stockholms kommun finns stora resurser i kampen mot narkotika. Detta har även brottsligheten upptäckt, och nu flyttar den sin verksamhet till förorterna, där polisen inte alls har samma möjligheter. Troligen är det också så att förorterna lockar betydligt mer. Där finns de stora ungdomskullarna som man inriktar sin hantering på. — Nr 89 Vi vet dessutom att förorterna har ett stort antal s.k. knarkkvartar. Massor av tips strömmar in till polisen, men den hinner inte behandla alla eftersom det saknas folk. Den senaste tiden har en viss förstärkning skett av den avdelning = Anslag till polisväi Huddingepolisen som arbetar med narkotika. De två polismän som = sendet normalt arbetar med dessa ärenden har fått hjälp. Denna förstärkning är dock endast tillfällig och personalen är hopplockad från annan verksamhet. Man har tvingats till en snabb men inte till en slutlig lösning. I sitt anförande här sade herr Polstam att förstärkningen av resurser till bekämpning av narkotika sker genom länspolischefen. Detta, uttalade herr Polstam, har fungerat på ett mycket bra sätt. I vad avser Huddinge polisdistrikt delar jag icke herr Polstams uppfattning. Jag anser att den förstärkning som man nu har fått där borde ha kommit tidigare. De senaste månaderna har visat att allt större mängder narkotika strömmar in i vårt land. Motåtgärderna måste ökas. Nya metoder måste prövas. Motionen anvisar en väg att söka komma till rätta med eländet i de nya förorter som tycks vara värst utsatta. Men inte heller här vill utskottets majoritet vara med. Herr talman! När nu statsrådet Geijer har varit vänlig nog att sitta kvar i kammaren och lyssna på denna debatt, skulle jag vilja ställa en fråga som gäller organisationen av Huddinge polisdistrikt. Under lång tid har en utredning pågått beträffande detta spörsmål, och jag skall be att få fråga statsrådet: Har statsrådet tagit del av den organisationsutredning som rikspolisstyrelsen har gjort rörande Huddinge polisdistrikt och vilka åtgärder tänker justitieministern vidta?
Herr talman! Herr Strömbergs i Botkyrka inlägg belyser egentligen vad vi har sagt i utskottets skrivning, nämligen att situationen i Huddinge är utomordentligt besvärlig. Men utskottsmajoritetens åsikt är att man från rikskriminalens och länspolischefernas sida noggrant skall beakta behovet av förstärkningar både i Huddinge och på andra orter, där det befinns nödvändigt. Behov av förstärkningar finns uppenbarligen på andra håll, eftersom man t.ex. i Skaraborgs och Jönköpings län har inrättat tillfälliga narkotikarotlar och i Älvsborgs län planerar en sådan rotel. Vi utgår från utskottsmajoritetens sida att man skall följa frågan om förstärkningar i de distrikt där polispersonalen inte kan bemästra det svåra problemet. Vi förutsätter också — och det tycker jag man särskilt skall lägga på minnet — att sådana orter, och till dem hör Huddinge, skall prioriteras vid fördelningen av de nya tjänster som inrättas fr.o.m. den 1 juli i år. Någon förbättring har det ändå blivit i Huddinge därigenom att personalen där nyligen förstärkts med fem polismän från andra distrikt och 41 en från rikskriminalen.

Jag vill betyga att jag uppskattar den positiva ton i vilken utskottets värderade vice ordförande uttalat sig här. Jag ser i det ett starkt stöd för en förstärkning av polisen i Huddinge. Jag är väl medveten om att det kan erbjuda svårigheter, genom att prejudikat skapas, om man speciellt gynnar ett polisdistrikt. Det finns emellertid en omständighet som talar mot farhågan för sådant prejudikat. Kommunerna Huddinge och Botkyrka har sammantaget genomgått en snabbare expansion än några andra kommuner i modern tid har gjort i vårt land. Det är heller icke troligt att något polisdistrikt befolkningsmässigt i varje fall under innevarande sekel kommer att växa så snabbt. Någon risk för att man skapar prejudikat om man gör en särskild insats i fråga om Huddinge polisdistrikt föreligger alltså inte.
Herr talman! Vi är alla medvetna om de svåra problem som herr Strömberg i Botkyrka talat om. Jag skall inte gå in på dem här. Jag skall bara svara på en direkt fråga som jag fick beträffande den organisationsutredning som rikspolisstyrelsen har gjort. Den utredningen har jag inte tagit del av, beroende på att rikspolisstyrelsen håller på att utvärdera den. Så snart styrelsen har gjort det, kommer vi i justitiedepartementet att få del av den och får även tillfälle att diskutera utredningen med rikspolisstyrelsen.

Herr talman! Det gäller motionen 1089. I fru Theorins frånvaro — hon har inte tagits av polisen utan drabbats av influensa — vill jag ge en bakgrund till motionen och vad motionärerna har avsett med kravet att polisutbildningen skulle integreras i den reguljära undervisning som kommer andra yrkesgrupper till del i det svenska samhället. Några av talarna i debatten har sett dunkla syften i motionen. Bl. a. skulle polismännen ha blivit förargade. Herr Westberg i Ljusdal lyckades få ihop det till att han — för egen del måhända — stöttade polismännen, som fyllde en viktig samhällsuppgift. Avsikten med denna kluvenhet — att vara folkpartist är ju att vara kluven — skulle vara att motionärerna hade helt andra motiv än de ädla samhällsmotiv som herr Westberg tydligen anser sig företräda. Bakgrunden till motionen 1089 är självfallet seriös. Den grundar sig på omfattande studier av ärendet liksom på kontakter med såväl polismän som allmänhet. Det är ett gammalt krav att polisutbildningen skall integreras i den undervisning som gäller andra yrkesgrupper. Och riksdagsbeslutet från 1963 kan ju inte vara evigt. Polismännens utbildning på det sociala området kan inte vara märkvärdigare än den som förekommer exempelvis vid socialhögskolan. En vidgad uppgift för polismännens utbildning är den beteendeve = Nr 89 tenskap som ligger i kontakterna och relationerna mellan polisen och Onsdagen den allmänheten i det svenska samhället. Det är från dessa utgångspunkter 24 mars 1976 som vi ofta diskuterar behovet av kvarterspoliser och att poliserna skall = patrullera till fots oftare än vad som nu sker. Anslag till polisvä Inte får vi väl sämre poliser för att utbildningen läggs under de reguljära — sendet utbildningsmyndigheterna. För oss motionärer — och vi har stöd hos olika grupper, inte i oväsentlig utsträckning hos polismän av skilda grader — är det naturligt att en yrkeskår för vilken vi har den allra största respekt får en större bredd i utbildningen när denna sker tillsammans med andra samhällsmedborgare. Det blir ju därmed ökade kontaktytor. Just därför att utbildningen av polismän är så viktig är det inkonsekvent att bedriva den i särskilda former. Att vissa delar av polisutbildningen inte kan inrangeras i den reguljära undervisningen — låt oss säga att det är fråga om säkerhetsfrågor, utbildning beträffande vapen och liknande — förtar emellertid inte det faktum att polismännens huvudsakliga utbildning mycket väl kan och bör ske på samma sätt som för andra. För några dagar sedan lyssnade jag på en debatt hos en socialdemo kratisk organisation i Stockholm, där justitieministern var närvarande. De krav som restes i den debatten återfinns i motionen 1089, och de fördes fram med mycket stor kraft: samma krav på utbildning för poliser som för andra grupper, integrering av polisutbildningen med andra yrkesgrupper, överflyttning av polisutbildningen till det reguljära undervisningsväsendet. Dessa krav kom från folk som har mångårig erfarenhet av såväl social verksamhet som verksamhet inom polisen i Stockholms kommun. Det finns, herr talman, få saker jag är så övertygad om som att den framtida polisutbildningen kommer att föras över till det reguljära undervisningssystemet. Den nuvarande utbildningsformen kommer att överleva sig själv och vi ämnar komma tillbaka till riksdagen med vårt krav ända tills dess att vi får ett positivt gensvar. I den förestående voteringen kommer jag att stödja reservationen I som är fogad till utskottets betänkande.
Herr talman! Jag skulle helt kort vilja bemöta herr Lindkvists inlägg. Först noterar jag att varken fru Theorin eller herr Lindkvist fått stöd av socialdemokraterna i utskottet för sin linje. Men det må nu vara hänt. I övrigt tror jag att vi kan konstatera att den svenska polisutbildningen ligger på en mycket hög nivå även vid internationella jämförelser. Det är en ganska särpräglad undervisning, och enligt min bedömning kan man riskera att få en sämre och dessutom dyrare utbildning om man för över polisutbildningen till sedvanliga utbildningshuvudmän. Polisutbildningen är inriktad på att ge noggranna kunskaper om vad 43 polisverksamhet innebär och att lära blivande polismän de begränsningar i yrkesutövningen som måste iakttas. Polisverksamheten är noggrant reglerad, och det gäller verkligen för blivande polismän att inte överskrida sina befogenheter. Jag tror därför att det är både riktigt och naturligt att låta polisutbildningen i princip ligga kvar under rikspolisstyrelsen. Men jag delar helt de synpunkter som kommit till uttryck i direktiven till polisutredningen, att man bör sträva efter att förlägga en viss del av den praktiska utbildningen vid institutioner och organisationer utanför polisväsendet. Jag ställer mig självklart hundraprocentigt bakom det som utskottsmajoriteten sagt, att en viss samordning också bör ske i fråga om t.ex. utbildning inom det sociala området. Det är ju naturligtvis inte riktigt att polisutbildningen hålls helt isolerad från samhället i övrigt. Men det vi har olika uppfattningar om, herr Lindkvist och jag, är vem som skall vara huvudman för utbildningen. Utskottet har, bortsett från vpk, som har en reservation, i stor enighet stannat för uppfattningen att utbildningen även i fortsättningen bör ligga under rikspolisstyrelsen.
Herr talman! Jag hade inte väntat mig att fru Kristensson och jag skulle ha samma uppfattning om de här frågorna. Jag beklagar självfallet att vi inte har lyckats övertyga socialdemokraterna i justitieutskottet om det riktiga i att föra över utbildningen av poliserna till det reguljära undervisningsväsendet, men det är en fråga som vi får återkomma till och försöka skapa gehör för i riksdagen. Det som intresserade mig just nu när fru Kristensson replikerade var att hon sade att man får en sämre och dyrare utbildning om man för över polisutbildningen till det reguljära undervisningsväsendet. Det skulle verkligen vara intressant att veta hur det resonemanget är underbyggt. Får man en sämre utbildning om man går över till samhällets reguljära utbildningssystem? Det kan naturligtvis fru Kristensson hävda som moderat riksdagsman. Men kan det vara en riktig beskrivning av samhället och dess undervisningsväsen att detta skulle vara ett sämre alternativ än den nuvarande polisutbildningen? Jag tror över huvud taget inte att fru Kristensson ordentligt har tänkt igenom detta. Vad jag till sist skulle vilja beröra i den här debatten med fru Kristensson gäller att hon är inne på linjen att en viss samordning skall ske. Det står också i utskottsmajoritetens skrivning. Fru Kristensson säger också att polisutbildningen inte skall hållas isolerad från samhället i övrigt. Det är precis den risken som finns med det nuvarande systemet, att polismännens utbildning inte får den bredd och inte ger dem de kontaktytor som de behöver i sitt svåra arbete i det svenska samhället. Därför har det nuvarande systemet överlevt sig självt. Fru Kristensson kommer utan tvivel att få uppleva att det kommer att resas många krav från folk i riksdagen som på goda grunder anser att polisutbildningen kan ske i det reguljära undervisningssystemet.
Herr talman! Att jag gjorde gällande att man kunde riskera att utbildningen blir sämre om den läggs under reguljära utbildningsmyndigheter är inte ett uttryck för någon kritik mot vårt utbildningsväsende generellt, men det är ett påstående som grundar sig på det förhållandet, att polisutbildningen är så särpräglad att det krävs personer med speciella kunskaper för att undervisa inom denna. Det gäller en verksamhet för vilken samhället uppställer klara och entydiga regler. Det är därför som jag menar att en sådan utbildning sker billigast och bäst i den form som den har f. n. under rikspolisstyrelsens ledning och med den expertis som där finns.

Herr talman! Det är nästan på dagen ett år sedan vi här i kammaren diskuterade nya polishus i Ljungby och Sollentuna. Debatten föranleddes av motioner som innebar att man ville ha nya polishus på dessa båda orter. Motionerna den gången var litet olika utformade. När det gällde polishuset i Ljungby äskades pengar direkt, men när det gällde Sollentuna yrkades att byggnadsstyrelsen skulle ges i uppdrag att projektera nytt polishus där, så att byggandet kunde sättas i gång hösten 1975 om sysselsättningsläget kom att kräva extra stimulansåtgärder. Till fjolårets betänkade fogade mittenpartierna en reservation i enlighet med yrkandet i Sollentunamotionen, där man innefattade även Ljungby. Reservanterna ville att projektering skulle utföras för de båda polishusen för att byggandet, om så erfordrades av sysselsättningsskäl, skulle kunna sättas i gång under hösten 1975. Reservationen förlorade i kammaren. Men jag vill villigt erkänna att även utskottsmajoriteten — som vann gehör — var positivt inställd till nya polishus på dessa båda orter. Men utskottsmajoriteten ansåg sig inte kunna sätta det ena polishuset före det andra och ville inte därför direkt ange vilket som skulle byggas först. Det är naturligtvis svårt för mig att bedöma vad som gjorde att projekteringsarbetena för de båda polishusen sattes i gång mycket snabbt efter det att riksdagen hade fattat beslutet, men det är inte helt omöjligt att det var dels reservationen, dels den positiva skrivningen i utskottsmajoritetens betänkande. Redan en månad efter beslutet påbörjades nämligen projekteringen av de båda husen i Sollentuna och Ljungby. Då tog vi centerpartister från Kronobergs län för givet att det i årets budget skulle anslås pengar till ett nytt polishus i Ljungby liksom givetvis även till ett i Sollentuna. Men när budgetpropositionen kom visade det sig att pengar bara hade anslagits till polishuset i Sollentuna. Jag vill inte bestrida att Sollentunas polishus låg väl till på listan över nya hus som skulle komma till. I det planerade polishuset i Sollentuna skulle nämligen även lokaler för andra aktiviteter inrymmas, bl.a. för tingsrätten och för postverket, och alla dessa verksamheters lokalbehov fordrade en snar lösning... Men vi trodde, som sagt, att även Ljungby skulle bli ihågkommet med tanke på att projekteringsarbetet var igångsatt och i stort sett hade slutförts när budgetpropositionen framlades i januari månad. Vi väckte återigen en motion, med Ingegärd Oskarsson som första namn, där vi framhöll att man borde kunna utnyttja den finansfullmakt som riksdagen lämnat regeringen för att bygga i Ljungby. Utskottet har i sin behandling av motionen även i år gjort en välvillig skrivning. Man förstår behovet av ett polishus i Ljungby, men liksom i fjol har man svårt att sätta detta före liknande behov i andra orter, och i viss mån kan jag väl förstå det. Jag har i alla fall med mitt särskilda yttrande velat ytterligare understryka utskottets uttalande att det verkligen är behov av att snarast uppföra ett polishus i Ljungby. Polispersonalen arbetar där under svåra förhållanden. Jag behöver nu inte räkna upp alla omständigheter som gör att arbetet där blir tungrott. Låt mig bara nämna att det också är besvärligt för den allmänhet som skall betjänas av personalen i de dåliga lokaliteter som polisen f.n. har. Jag har sagt i mitt yttrande att det, eftersom projekteringsarbetet i stort sett är klart, bör vara möjligt att påbörja byggnadsverksamheten under innevarande år samt att, om det inte finns pengar till bygget, detta bör kunna komma till stånd med utnyttjande av den finansfullmakt som riksdagen lämnat regeringen. Blir inte så fallet, hoppas vi ändå att det är sista gången vi behöver agera på det här sättet för ett polishus i Ljungby. Vi hoppas att detta projekt kommer att tas med i den budgetproposition som lämnas nästa år, så att ett av polisen och allmänheten i Ljungby länge närt önskemål kan gå i uppfyllelse.

Herr talman! Justitieutskottet har under flera år poängterat att satsningarna på polishusbyggen har varit klart prioriterade i budgetsammanhang. Vi har, om man räknar med det förslag som nu utskottet enhälligt lägger fram för riksdagen, efter polisväsendets förstatligande byggt och köpt in polishus för 562 milj.kr. eller i runt tal drygt 50 milj.kr. per år. Det betyder att vi ligger långt före vad som förutsattes i det program för polishusbyggen som riksdagen en gång lade fast. När det gäller motionerna om polishusbygget i Ljungby skrev utskottet redan i fjolårets betänkande ”att det inom såväl Ljungby som Sollentuna polisdistrikt föreligger stort behov av nya lokaler för polisen”. Vi ville därmed markera att det fanns flera platser som hade behov av nybyggnader. Utskottet har emellertid inte ansett det möjligt att anstränga utbyggnadsprogrammet utöver den fastlagda målsättningen. I april månad i fjol gav regeringen byggnadsstyrelsen projekteringsuppdrag avseende polishuset i Ljungby, och i dagarna har det uppdraget slutförts. Förslaget ligger nu i reserv att tillgripas för den händelse att arbetsmarknadspolitiska skäl skulle motivera en igångsättning. Regeringen har i år anmält att man i två fall utnyttjat sin finansfullmakt, nämligen för nybyggnad av polishus i Värnamo och för tillbyggnad av polishuset i Alingsås. Polishusprojektet i Ljungby ligger alltså i en reserv av projekt som kan vara lämpliga att ta till i den mån det från arbetsmarknadssynpunkt kan anses motiverat.

Herr talman! Det förslag till ny bokföringslag som kammaren nu skall behandla har en lång förberedelsetid bakom sig. Redan 1962 tillsattes en utredning som skulle utreda möjligheterna att ersätta 1929 års bokföringslag med modernare regler. De förslag som den utredningen kom fram till ansågs emellertid inte lämpliga att genomföra, utan man tillsatte i stället en ny utredning för att den skulle lösa uppgiften. Den nya utredningen presenterade sitt förslag 1973, och det är detta som ligger till grund för den proposition vi skall behandla här i dag. Även riksdagsbehandlingen av detta lagstiftningsärende har varit långvarig. Jag erinrar, herr talman, om att propositionen bordlades i kammaren redan den 14 maj förra året. Att det krävts så lång tid för att utarbeta en modern bokföringslag har olika orsaker. Affärsbokföring är väl, som de flesta av oss tycker, ett mycket svårt ämne, där det finns många både stora och små frågor som måste regleras. Den tekniska utvecklingen på bokföringens område är snabb. BI. a. används i ökande omfattning modern datateknik i redovisningen. Till detta kommer den stora betydelse som företagens redovisning har i det moderna samhällslivet och som gör att det finns många intressegrupper som berörs av lagstiftningen på området. Jag erinrar om att bl.a. företagsbeskattningen grundas på företagens interna bokföring. Bokföringen tjänar ju också som underlag för de statistiska uppgifter som företagen i olika sammanhang lämnar till ledning för samhällsplaneringen. Den ligger också till grund för aktiebolagens offentliga årsredovisning, och detta har medfört att det här lagförslaget har måst samordnas med den nya aktiebolagslagen, som riksdagen antog i december förra året. För kreditgivare och i särskilt hög grad kanske för de anställda är bokföringen en viktig källa för information om det enskilda företagets ställning och utvecklingsmöjligheter. Dessutom har naturligtvis företagen själva synpunkter på hur bokföringen skall läggas upp. På den punkten kan ibland olika uppfattningar råda i stora och i små företag. Alla de här olika intressena måste läggas samman när vi skall göra en ny bokföringslag. Detta har märkts även under utskottsbehandlingen, där vi har fått motta en mängd skriftliga framställningar från både organisationer och enskilda. Vi har också ordnat en hearing med företrädare för dels näringslivet, dels företagsrevisorerna, dels statsmakterna för att få ledning för vårt ställningstagande. Med hänsyn till den vikt som skatteintressena har på bokföringsområdet har vi i lagutskottet inhämtat yttrande från skatteutskottet för att få de taxeringsmässiga problemen bättre belysta. Enligt min uppfattning har det yttrandet varit av stort värde för vårt fortsatta arbete i utskottet. För egen del anser jag, herr talman, att förslaget innebär betydande förbättringar i förhållande till gällande lag. Jag finner det därför glädjande att så stor enighet har kunnat uppnås vid utskottets behandling av lagförslaget. Enigheten gäller inte bara förslagets huvudlinjer utan omfattar också flertalet av de lösningar som föreslås av olika detaljoch delfrågor. Det är bara på två punkter som vi inte har kunnat ena oss. Den ena gäller frågan om man skall kräva att årsbokslut upprättas i mindre företag. Den andra gäller frågan om man bör begränsa möjligheterna för nystartade företag att använda s.k. brutet räkenskapsår. I båda dessa frågor har reservationer avgivits, där mitt namn står först. Jag vill därför, herr talman, här kortfattat redovisa de synpunkter som varit avgörande för oss som ställt oss bakom reservationen 1. Reservationen 2 kommer herr Andersson i Södertälje senare att framlägga några synpunkter på. Det ligger väl i sakens natur att den löpande bokföringen tid efter annan måste avslutas och avstämmas. Ingen av nu gällande lagar innehåller något undantag från principen att varje räkenskapsår skall avslutas genom att årsbokslut upprättas. Propositionens förslag om årsbokslut ansluter sig i detta avseende till gällande lag och rådande praxis på redovisningsområdet. Det förutsätts sålunda att den löpande bokföringen måste avslutas genom att årsbokslut upprättas. Några undantag från skyldigheten att upprätta årsbokslut föreslås heller inte i propositionen. Trots att det inte förelegat några motionsyrkanden med krav på undantag från principen att alla bokföringsskyldiga måste upprätta årsbokslut har utskottsmajoriteten avvikit från propositionens förslag på den punkten. Utskottsmajoriteten har nämligen föreslagit att de mindre företagarna helt skall undantas från tillämpningen av bestämmelserna om årsbokslut. Undantagsgruppen, som majoriteten föreslår, skall omfatta enskilda näringsidkare som bedriver sin verksamhet utan biträde av flera än två årsanställda personer och i vilkas rörelser den årliga bruttoomsättningssumman understiger 200 000 kr. Det är således den gräns som utskottsmajoriteten vill sätta för att man skall slippa göra bokslut. Som skäl för detta ställningstagande har utskottsmajoriteten anfört att de föreslagna bestämmelserna om årsbokslut är alltför svårtillämpade för denna grupp av företagare. Herr talman! Vi som står bakom reservationen 1 anser att detta är en orimlig ståndpunkt. Till en början vill jag peka på att den föreslagna undantagsregeln skulle innebära en helt omotiverad inskränkning i den bokföringsskyldighet som f. n. gäller för t.ex. mindre detaljaffärer. Dessutom skulle ett sådant undantag inte medföra de avsedda lättnaderna för småföretagen. De skatterättsliga bestämmelserna innebär nämligen att alla rörelseidkare i praktiken måste göra ett bokslut där posterna beräknas enligt bokföringsmässiga grunder. Det kommer att vara utomordentligt svårt för de bokföringsskyldiga småföretagarna att direkt ur den löpande bokföringen ta fram alla de uppgifter som behövs för att fylla i självdeklarationens rörelsebilaga R 1. Vid ifyllandet av deklarationsblanketten kommer det att krävas att sammanställningar av olika slag görs av de löpande anteckningarna. Om rörelseidkaren skall göra de nödvändiga sammanställningarna utan ledning av reglerna för ett normalt bokslut, kommer deklarationsarbetet med all säkerhet att försvåras avsevärt för den enskilde småföretagaren. Risken för felberäkningar ökar också. I värsta fall kan det t.o.m. hända att sammanställningarna underkänns av taxeringsmyndigheterna som underlag för deklarationen och att i stället skönstaxering sker. Mot den bakgrunden vill jag understryka att de föreslagna bestämmelserna om årsbokslut i själva verket kommer att underlätta för de mindre företagarna att fullgöra deklarationsskyldigheten på ett riktigt sätt. Även från andra synpunkter innebär det en nackdel för rörelseidkaren att inte upprätta årsbokslut. Det försvårar hans möjligheter att få överblick över rörelsens utveckling och att bedöma rörelsens lönsamhet och företagets finansiella ställning. Det är naturligtvis inte bara en nackdel för företagaren själv att han inte kan få denna överblick, utan nackdelar kommer också att märkas för t.ex. kreditgivare och kanske inte minst för anställd personal i företaget. Ett ytterligare skäl som starkt talar för att alla bokföringsskyldiga skall följa reglerna om årsbokslut är den stora betydelse som ett bokslut har från skattesynpunkt. Eftersom den taxeringsmässiga inkomstberäkningen bygger på uppgifterna i bokslutet, är det med hänsyn till skattekontrollen nödvändigt att det verkligen upprättas ett årsbokslut. Härigenom underlättas också jämförelser mellan olika räkenskapsår och mellan olika företag. Man kan väl även säga att upprättandet av ett årsbokslut försvårar för den bokföringsskyldige att i efterhand på något sätt manipulera med räkenskaperna. Jag vill, herr talman, starkt ifrågasätta själva utgångspunkten för den av utskottsmajoriteten föreslagna undantagsregeln, nämligen att bestämmelserna om årsbokslut skulle vara alltför invecklade och svårfattliga för de mindre företagarna. Jag hyser personligen den uppfattningen att småföretagarna har alla möjligheter att sätta sig in i bokföringen och klara de bokslut som det här är fråga om. Jag utgår således ifrån att det resonemang som utskottsmajoriteten för bygger på helt felaktiga förutsättningar. Enligt förslaget skall bokslutet bestå av resultaträkning och balansräkning. Detta utgör i och för sig en utvidgning jämfört med 1929 års bokföringslag och 1951 års jordbruksbokföringslag, som endast kräver bokslut i form av inventarium och balansräkning. Enligt båda dessa lagar kan man dock välja att göra resultatredovisning på särskilt vinstoch förlustkonto och denna möjlighet utnyttjas också av många bokföringsskyldiga. Jag kan vidare medge att resultaträkningsschemat och balansschemat, som är intagna i lagtexten, innehåller åtskilliga poster som är ovidkommande för en mindre rörelseidkare. I de berörda paragraferna anges dock uttryckligen att resp. schema skall användas med de avvikelser som betingas av rörelsens art och omfattning. Dessa scheman som finns i lagtexten har sålunda karaktären av ramuppställningar, och det är meningen att en mindre företagare skall utelämna de poster som saknar betydelse för hans redovisning. I paragrafen om resultaträkning anges dessutom att resultaträkningen i stället får ställas upp i vanlig kontoform, såvitt gäller företag med högst tio anställda. Detta innebär att mindre företagare helt kan avstå från att använda den i lagtexten intagna uppställningsformen för resultaträkningen, om de föredrar detta. Jag frågar mig vad som egentligen då återstår av utskottsmajoritetens kritik av lagtexten när det gäller just denna punkt om skyldigheten att upprätta bokslut. Det finns kanske anledning att i det här sammanhanget också framhålla att det inte är meningen att de mindre företagarna enbart skall hämta sin information om årsbokslutets utformning från lagtexten. Det kommer nämligen också att inrättas en speciell bokföringsnämnd, som får stor betydelse i det här sammanhanget och som vi förutsätter skall vara ett gott stöd framför allt för de mindre företagen. Utformningen sker i dag ingalunda med tillämpning av t.ex. skatteförfattningarna utan man rättar sig efter vad som är praktiskt möjligt. I propositionen föreskrivs att den nya bokföringsnämnden får som en av sina viktigaste arbets uppgifter att ge praktiska anvisningar om hur bokföringsskyldigheten skall fullgöras i mindre företag. Avsikten är att de mindre företagen genom nämndens försorg skall få tillgång till branschanpassade råd och anvisningar samt formulär för enkla resultaträkningar och balansräkningar. Som jag sade tidigare förutsätter vi från utskottet att bokföringsnämnden skall komma att fylla en mycket viktig uppgift i informationsverksamheten för framför allt de mindre företagen. Detta kommer självfallet att underlätta småföretagarnas arbete i väsentlig grad. Herr talman! Som framgår av utskottets betänkande föreslår utskottet enhälligt att en förenklad metod skall få användas för redovisning av kundfordringar och leverantörsskulder i mindre företag, nämligen den s.k. pärmmetoden. Vi som står bakom reservationen I anser i likhet med skatteutskottets minoritet att denna avvikelse från propositionens förslag innebär att riksdagen tillräckligt beaktat småföretagarnas speciella behov av lättnader i bokföringsskyldigheten. Några undantag från tilllämpningen av bestämmelserna om årsbokslut anser vi således inte nödvändiga. Herr talman! Med det anförda ber jag att få yrka bifall till reservationen 1 vid lagutskottets betänkande.

Herr talman! Den från skatteoch kontrollsynpunkt centrala frågan när det gäller bokföringslagen är räkenskapsårets omfattning. Propositionens huvudregel är att räkenskapsåret skall omfatta tolv månader och sammanfalla med kalenderåret. Dock skall framhållas att i rörelse som påbörjats före ikraftträdandet av den lag som riksdagen nu behandlar får annat räkenskapsår än kalenderår, s.k. brutet räkenskapsår, tillämpas. Brutet räkenskapsår skall omfatta tiden den 1 maj-den 30 april, den 1 juli-den 30 juni eller den I september-den 31 augusti. Det är med djupt beklagande jag konstaterar att utskottet inte i sin helhet tillstyrker detta centrala avsnitt i lagförslaget utan här har socialdemokraternas och vänsterpartiet kommunisternas ledamöter tvingats att reservera sig. Flera remissinstanser, bl.a. riksskatteverket, statskontoret, riksrevisionsverket, företagsskatteberedningen och andra som företräder skatteintressen, anser att huvudregeln bör vara den att räkenskapsåret skall vara lika med kalenderår. Företagsskatteberedningen påpekar att det numera förekommer ett mycket stort antal fåmansbolag som har annat räkenskapsår än kalenderår. Enligt beredningen är detta ofta led i åtgärder för att vinna lättnader vid beskattning. Då det gäller verksamhet i fåmansbolag försvåras enligt beredningen också taxeringskontrollen i hög grad av den bristande överensstämmelsen mellan företagets och delägarnas beskattningsår. Det är följaktligen många omständigheter som talar för att räkenskapsåret i allmänhet bör sammanfalla med kalenderåret. Sålunda skall löneuppgifter till taxeringsmyndigheten alltid avse kalenderår och statistiska uppgifter oftast göra det. De svårbemästrade kontrollproblem som systemet med brutet räkenskapsår ger upphov till vid beskattning av såväl aktiebolag som enskilda näringsidkare måste undanröjas. Det nu föreliggande förslaget till bokföringslag är ett led i detta arbete och ett förslag som vi reservanter hade hoppats att det skulle gå att vinna allmän uppslutning omkring. Men tyvärr, de andra partigrupperna gick på en annan linje. Gentemot de olika skäl, bl.a. branschmässiga förhållanden, som brukar anföras till förmån för bokslut vid annan tidpunkt än utgången av kalenderår, måste jag erinra om att det alldeles övervägande antalet företag som är noterade på fondbörsen eller upptagna på den s.k. fondhandlarlistan tillämpar kalenderårsredovisning. Vi reservanter är eniga med statsrådet om att man inte bör införa ett generellt förbud mot användandet av brutet räkenskapsår innan man någorlunda säkert kan överblicka vilka konsekvenser den utvidgade bokföringsskyldigheten kommer att få med avseende på bokföringsbyråernas arbetsbelastning. De företag som f.n. tillämpar brutet räkenskapsår bör med hänsyn härtill få fortsätta att använda sådant räkenskapsår. Ett villkor för att brutet räkenskapsår skall få användas av dessa företag måste dock vara att redovisningsperioden anknyter till vissa i lag fixerade bokslutstidpunkter, vilka är lämpliga med hänsyn till samhällets skattekontroll. Vidare måste rätten till omläggning av räkenskapsåret inskränkas till fall då ett godtagbart sakligt skäl kan påvisas för omläggningen. Beträffande nystartade företag är det ytterst angeläget att utvecklingen i största möjliga utsträckning länkas in mot en ordning med kalenderåret som räkenskapsår. Även när brutet räkenskapsår anknyter till utgången av tertialeller halvårsskifte kvarstår nämligen väsentliga kontrollproblem i beskattningshänseende genom att räkenskapsperioden inte sammanfaller med företagsägarnas eller andra affärsintressenters beskattningsår. Beträffande enskilda näringsidkare är det så, att därest inkomst av olika förvärvskällor föreligger kan en och samma deklaration innefatta uppgifter för såväl kalenderår som brutet räkenskapsår. Det är min bestämda uppfattning att det är nödvändigt att de taxeringsmässiga synpunkterna prioriteras när det gäller att ta ställning till hur frågan om räkenskapsårets förläggning bör lösas på längre sikt. Det är orealistiskt att utan stöd av tvingande lagstiftning försöka få till stånd en ökad användning av kalenderåret som räkenskapsperiod. Därför är propositionens förslag viktigt, att man som ett led i strävandena att befrämja en sådan önskvärd utveckling redan nu bör i princip förbjuda nystartade rörelser att använda brutet räkenskapsår. I motionerna har kritik riktats mot förslaget i denna del under åberopande av att ett genomförande därav kommer att leda till att bokföringsbyråer och företagsrevisorer får en orimligt betungande arbetsan hopning under våren. Jag anser denna kritik dåligt underbyggd. Inom överskådlig framtid finns det ingen risk för att ett genomförande av de föreslagna reglerna skulle medföra så allvarliga konsekvenser för servicebyråernas och revisorernas arbetssituation som motionärerna befarar. Jag vill särskilt framhålla att ett betydande antal nystartade företag kommer att ha möjlighet att tillämpa brutet räkenskapsår till följd av de praktiskt betydelsefulla undantagsregler som föreslås gälla när en koncern föreligger eller när en rörelseidkare driver flera rörelser. Vidare gäller inte de föreslagna reglerna i det fallet att en rörelseidkare efter den nya lagens ikraftträdande från annan övertar rörelse som existerat före ikraftträdandet. Det bör också framhållas att den stora gruppen av rörelseidkare som inte varit bokföringsskyldiga enligt äldre lag men som genom den nya lagen åläggs sådan skyldighet självfallet skall behandlas enligt reglerna för existerande företag. Med hänsyn härtill torde under de närmaste åren antalet nytillkommande rörelser med kalenderår som obligatorisk räkenskapsperiod inte bli så stort att detta nytillskott kommer att innebära en alltför hård påfrestning på bokföringsbyråernas och företagsrevisorernas arbetsresurser. Vid en bedömning av frågan på längre sikt vill jag peka på att den snabba tekniska utvecklingen på bokföringsområdet, bl.a. en ökad användning av modern datateknik, kommer att underlätta för servicebyråerna att bemästra de problem som en utveckling i riktning mot kalenderåret som räkenskapsperiod kan komma att innebära. Herr talman! Med dessa ord ber jag att få yrka bifall till reservationen 2.